Herr talman! Bo Bernhardsson har frågat mig, dels mot bakgrund av vilka fakta och omständigheter Sverige har ett avdrag med effekter som inga andra medlemsstaters och grannländers eventuella motsvarande avdrag förefaller ha, dels om jag i budgetpropositionen för 2014 avser att föreslå att utlands-HUS avvecklas i enlighet med riksdagens tillkännagivande. Vad beträffar Bo Bernhardssons första fråga gjorde regeringen vid införandet av HUS-avdraget bedömningen att en skattereduktion som endast omfattar tjänster som utförs i Sverige med största sannolikhet skulle strida mot EU:s regler om fri rörlighet. Bo Bernhardssons andra fråga är ställd mot bakgrund av riksdagens tillkännagivande om att det finns skäl att ompröva regeringens tidigare ställningstagande att HUS-avdrag ska medges för arbeten utförda utomlands. När det gäller situationen i andra medlemsstater kan jag konstatera att Finland har ändrat sin lagstiftning från den 1 januari 2013 så att hushållsavdrag numera ges för arbeten utförda utomlands, detta efter att kommissionen har uppmärksammat Finland på att deras lagstiftning strider mot den fria rörligheten för arbetstagare. Även Tyskland har ändrat sin lagstiftning så att skattelättnader för hushållstjänster numera kan beviljas för arbeten utförda utomlands. Även i Frankrike kan personer bosatta utomlands få samma skattemässiga förmåner som personer bosatta i Frankrike. Jag gör mot denna bakgrund bedömningen att det är sannolikt att en begränsning av HUS-avdraget till arbeten utförda inom landets gränser strider mot EU-rätten.

Herr talman! Jag tackar för svaret från finansministern. Jag kan inte låta bli att inledningsvis konstatera att det har varit fascinerande att lyssna på debatten om bolagsskatt. Jag hade chansen att lägga mig i det då, men jag får återkomma en annan gång. Nu gäller det inte riktigt det, även om jag tror att vi på något sätt kan komma in också på det framöver. Jag ska göra ett försök senare. Jag motionerade om att vi borde ändra skattereglerna så att man bara fick detta skattebidrag när arbete eller tjänster utfördes i Sverige. Jag tror nämligen att många människor upplever det som rätt stötande att vi har skattebidrag som går till sådant som utförs till exempel i Spanien, Italien eller något annat EU-land. Avsikten med ROT och RUT är såvitt jag begriper att stimulera sysselsättningen i Sverige och få bort svartarbete och andra otrevligheter. Det har varit utgångspunkten. Det är svensk arbetsmarknadspolitik som ska bedrivas, och det är svensk skattepolitik. Med den utgångspunkten lade fram jag min motion om att detta borde avskaffas. Jag fick stöd i skattutskottet, och därvidlag ligger det nu ett uppdrag till finansministern att göra något åt det. När jag skrev motionen var det förvisso, vad vi kunde inhämta då, så att det inte fanns några andra EU-länder som hade ett liknande system. Nu kan dock finansministern redovisa att det har hänt saker under tiden, och det måste jag naturligtvis acceptera att det har gjort. Jag har flera frågor, och en fråga jag skulle vilja att finansministern utredde lite bättre är: Vad är det som gör att det strider mot den fria rörligheten att vi bedriver en egen skattepolitik och en egen arbetsmarknadspolitik på detta område? Utveckla det lite bättre! På vilket sätt är det ett brott mot den fria rörligheten? I så fall tror jag nämligen att jag har rätt många andra exempel på hur skattelagstiftning och arbetsmarknadspolitik strider mot den fria rörligheten. Jag vill höra detta utvecklas. Det andra, Anders Borg, är att jag inte vill höra finansministern bara krypa bakom den europeiska unionen, utan jag vill veta vilken som är finansministerns egen uppfattning om detta. Är det en rimlig ordning när vi genomför denna typ av skattelagstiftning i Sverige att den måste gälla också i andra länder? Vad tycker finansministern? Jag förstår att kommissionen och EU-regelverket har synpunkter på detta, men vad tycker finansministern själv? Är det ett bra system? Jag tycker att det är stötande, och jag tycker att man borde göra allt som är möjligt för att försöka förändra regelverket.

Herr talman! I morse ringde jag till Skatteverkets kontor i Västervik. Det är dit man skickar utlandsansökningarna om ROT-avdrag. Skatteutskottet hade en liknande debatt för ungefär ett år sedan, och jag var lite intresserad av om det hade skett någon stor förändring i antalet ansökningar. Det hade det inte gjort; man märkte ingen skillnad alls. Det rör sig alltså om en ganska sällsynt företeelse som ligger på någon promille av totalen. Man kan också i detta sammanhang ta med följande: För att ett företag i ett annat EU-land över huvud taget ska komma i fråga för svenska ROT-pengar krävs det ett ganska omfattande pappersarbete. Bland annat krävs det av företaget att de ska begära in ett skuldfrihetsbevis från den utländska skattemyndigheten. Beviset är ett absolut krav för att det utländska företaget ska kunna kvittera ut ROT-pengar i Västervik. Samtidigt måste den i Sverige som vill göra ROT-avdrag för husrenovering i till exempel Spanien kunna visa att han eller hon äger fastigheten - huset eller lägenheten - där ROT-arbetet ska utföras. Personen måste betala svensk inkomstskatt, alltså skatt som täcker själva beloppet, summan, man begär avdrag på. Det går alltså inte att skriva sig i Spanien och begära ROT-avdrag, utan man måste betala svensk inkomstskatt. Man kan också anlita en svensk byggfirma. Man behöver inte anlita en lokal spansk snickare, utan man kan anlita en svensk byggfirma i Sverige - som i sin tur kanske anlitar någon lokal underleverantör. Man kan alltså enbart ha svenska byggfirmor om man tycker att det är bra. Jag har läst på, och det stämmer att EU-kommissionen protesterade när regeringen initialt försökte undvika att ROT och RUT-reformerna skulle gälla utanför Sveriges gränser. Man gick inte med på det. Den fria rörligheten för tjänster har finansministern uppehållit sig kring, och jag uppehåller mig kring den fria rörligheten för personer - i detta fall svenska skattebetalare. Den fria rörligheten är en viktig grundläggande byggsten i EU:s juridiska ramverk, och det går inte att rucka på detta i första taget. EU-kommissionen inledde ett överträdelseförfarande mot Sverige. Vi uppmanades att inom två månader upphäva de diskriminerande reglerna av svenska skattebetalare med hus utomlands, annars hotade man med en process i EG-domstolen. Regeringen valde att anpassa HUS-reglerna till EU-rätten, som sedan 18 år faktiskt gäller som svensk rätt. Följden av detta är att svenska inkomsttagare kan göra RUT och ROT-avdrag inte bara i EU och Sverige utan i hela EES-området. Bo Bernhardsson målar upp bilden att regeringen har velat gynna vissa svenskar och gynna vissa utländska företag med skatteförmåner. HUS-avdraget för arbete utfört i annat EU-land handlar dock inte om detta utan om att Sverige som medlem i EU inte får diskriminera svenska skattebetalare. Bo Bernhardsson menar att Sverige ska ägna sig åt diskriminering av sina egna medborgare. Eller hur ska man annars förstå Bernhardssons krav på att regeringen ska upphäva utlands-HUS?
Herr talman! När det gäller avdrag för RUT, ROT och HUS och alla andra förkortningar vi använder är det klart att de är till för att skapa jobb i Sverige. Det har varit en framgångsrik åtgärd för att minska skattekilarna så att svarta arbeten har blivit vita och människor i stället kan jobba med det de har utbildning för. Det är ett sätt att dra in människor på arbetsmarknaden. Jag har från den utgångspunkten naturligtvis förståelse för Bo Bernhardssons utgångspunkt, men det har varit klart - och det har inte varit bedömningen av våra politiskt sakkunniga utan av de rättssakkunniga i departementet - att detta står i strid med EU-rätten och att vi därför inte har haft denna möjlighet. Maria Abrahamsson har på ett föredömligt sätt redovisat detta. Jag ska också säga till Bo Bernhardsson att vi inom kort kommer att skicka ett brev till EU-kommissionen och helt enkelt ställa frågan till dem, så att vi får den utredd. Gör de bedömningen att vi kan ändra reglerna på denna punkt? Den bedömning jag gör är att vi kommer att få tillbaka ett svar som säger att vi inte kan det eftersom det strider mot EU-rätten. Sedan kan man ha uppfattningar om detta i den ena eller den andra riktningen. Vi ska dock göra så att vi tillskriver kommissionen och ställer frågan om det på något sätt, givet den bedömning som har gjorts när det gäller Finland, tillkommit någonting som talar för att Sverige kan göra en sådan begränsning. Jag skulle tro att svaret från EU-kommissionen blir att vi inte kan det. Det kan dock vara viktigt att göra det ändå, för vi ska ta riksdagens tillkännagivanden på stort allvar. Får vi ett beslut i Sveriges riksdag om att försöka åtgärda någonting i skattesystemet ska vi naturligtvis i den mån det är lagligt och i enlighet med reglerna göra det. Vi kommer som sagt att tillskriva kommissionen för att få ett svar i denna fråga.
Herr talman! Jag kommer naturligtvis att med spänning avvakta den vidare processen och det svar finansministern får in. Vi pratar om den fria rörligheten. Först och främst är det så att skattepolitik och arbetsmarknadspolitik är tänkt att vara nationella angelägenheter. Därför förfogar vi i stort sett suveränt över dessa områden, och det är meningen att det ska vara så. Detta är såvitt jag begriper skattepolitik och arbetsmarknadspolitik. Nu verkar det som att Anders Borg med gott fog kan krypa bakom kommissionen och EU-institutionerna. Det kan sägas som en randanmärkning att de hade behövt lite mer pr i det här läget i Europa, men jag tror inte att det är bra pr att hävda den här typen av regelverk. Men är det så är det så. Beträffande fri rörlighet är det fullt möjligt för en svensk medborgare att köpa ett hus i Spanien. Det är inte något stopp för fri rörlighet. Om det kommer ett företag med RUT eller ROT-tjänster hit kommer det företaget att komma i fråga för de här regelverken. Jag har ställt frågan till Anders Borg: Hur ska man se det här att det strider mot den fria rörligheten? Hur är det med bolagsskatten - nu kom vi dit - som ett konkurrensmedel? Det kan tänkas finnas företag som av vissa skäl vill etablera sig i Sverige men lockas att flytta huvudkontoren till andra länder därför att bolagsskatten används som ett konkurrensmedel i en kapplöpning mot botten. Är inte det någonting som träder den fria rörligheten för när? Den fria rörligheten handlar ju om att det ska vara på hyggligt lika villkor. Den sänkta restaurangmomsen kanske strider mot den fria rörligheten. Det kan vara någon som tänker: Jag reser inte utomlands, för det är billigare att äta på restaurang i Sverige. Nu tror jag kanske inte att det är så. Men hur ska det här tolkas? Ska man kunna säga att det strider mot den fria rörligheten när vi har en egen skattelagstiftning? Jag tycker inte att jag har fått ett bra svar på det. Hur ska det tolkas egentligen? Jag får acceptera att vi har ett problem med regelverken. Vi får se vad svaret blir när Anders Borg skriver till kommissionen. Men jag tycker fortfarande att det här är en ganska stötande ordning. Vi försöker bedriva skattepolitik för att stimulera sysselsättning i Sverige. Sedan kan vi diskutera hur effektivt det är, men det är det som är avsikten. Då blir vi tvingade att lämna bidrag till husrenoveringar eller städning i Spanien, Italien, Danmark eller Norge. Jag tycker att det är ganska stötande.

Herr talman! Hur är det med EU-rätten så här efter 18 år? Jag tror att det fortfarande finns ganska många grundläggande kurser i EU-rätt för den som behöver, och då riktar jag mig till Bo Bernhardsson. Jag vet att jag nu är oförskämd, men jag kan inte låta bli. EU:s icke-diskrimineringsregler gäller inte bara mellan EU:s medlemsstater. De gäller även för staten Sverige gentemot svenska medborgare. Om en svensk medborgare i Sverige som betalar skatt i Sverige köper RUT eller ROT-tjänster och vill göra avdrag för detta, skattereduktion, är det möjligt enligt svensk lag. Om en svensk medborgare som betalar skatt i Sverige har ett hus i Spanien och vill renovera det huset är den medborgaren, precis som medborgarna som bor fast i Sverige och aldrig lämnar Sveriges gränser, berättigad till samma avdrag. Det är det som är icke-diskrimineringen. En italiensk medborgare som betalar skatt i Italien och köper ett hus i Sverige får inte diskrimineras av Italien om det finns ett RUT eller ROT-avdrag där och denna italienare semestrar i Sverige och vill renovera sitt hus här. Kan vi förstå det har vi ringat in den här lagstiftningen. Jag hoppas att finansministern har rätt i att man kanske kan få kommissionen på andra planer. Nu tror jag verkligen inte detta. Jag kan läsa ur det dokument som regeringen fick i början av 2009 när reformerna sjösattes: Kommissionen uppmanar därför Sverige att bevilja utomlandsboende personer med hela eller nästan hela inkomsten i Sverige samma avdragsrättigheter som personer som bor i landet. Det är ganska tydligt språk.
Herr talman! RUT och ROT-avdragen har fungerat väldigt väl. Stora skattekilar har negativa effektiva på sysselsättningen. Det slår ut jobb, leder till svartarbete och hindrar unga människor att komma in på arbetsmarknaden. Dessa avdrag har därför fungerat väl och gett betydande sysselsättningseffekter. Vi måste alltid göra så att lagstiftningen överensstämmer med EU-rätten. Den bedömning regeringen har gjort är att det var tydligt att kommissionen krävde av oss att vi ska ha regelverket på ett visst sätt. Vi ska som sagt gärna återkomma efter det att vi har fått svar kommissionen och redovisa vilka bedömningar kommissionen gör i frågan. Jag tror att det är relativt klart att kommissionen kommer att säga att det inte är möjligt att i svensk lagstiftning förändra regelverket. Det har varit alldeles tydligt utifrån att både Finland och Tyskland har fått ändra sina regler så att de överensstämmer med de förhållanden som råder i Sverige.

Herr talman! Vi kommer väl inte så mycket längre. Själva utgångspunkten är att skattepolitik är nationell, arbetsmarknadspolitik är nationell. Det är det som regeringen har velat bedriva. Nu ställs det krav på att det ska utsträckas till att omfatta vad som sker i andra länder inom unionen. Jag tycker inte att det är rimligt. Maria Abrahamsson försöker beskriva detta som att det är en mänsklig rättighet, som nu träds för när, att man får göra skatteavdrag för städning och renoveringar i Spanien, Italien eller Norge. Nej, jag tycker inte det är en mänsklig rättighet. Det här är svensk skattepolitik som är avsedd att träffa Sverige och inte andra länder. Jag tror att det är mycket inom nationell skattepolitik som med viss fantasi skulle kunna sägas träda den fria rörlighet för när. Jag har gjort klart vad jag tycker, och finansministern har gjort klart vad han tycker. Vi är inte överens. Jag tycker att det här är ett stötande system, men finansministern kan luta sig mot EU-regler, såvitt jag kan bedöma. Vi får se hur det här fortsätter.